Fru talman! Norrbottens län kallas ofta kontrasternas län, och ur många synpunkter är det en helt riktig beskrivning. Trots att Norrbotten är den råvarurikaste regionen plågas länet av den högsta arbetslösheten i landet. Den inomregionala obalansen är dessutom besvärande. De ekonomiskt starkare kommunerna, Piteå, Luleå och Boden, utgör en klar kontrast till kommunerna i inlandet, Tornedalen och malmfälten. Och medan länet präglas av stora glesbygdsområden med brist på småföretag visar bilden av länets näringsliv ett fåtal stora statliga basindustrier. Inriktningen av statsmakternas insatser för Norrbotten måste därför vara att skapa en bättre regional balans och ett mer differentierat näringsliv. Sker inte detta, förmår vi aldrig att skapa en positiv utveckling i Norrbotten. När centerrörelsen för några år sedan lanserade idén om differentierade socialavgifter som ett regionalpolitiskt instrument, möttes förslaget av kompakt motstånd från samtliga andra partier. Dess bättre kunde vi 1982 glädja oss åt ett riksdagsbeslut om nedsättning av socialavgifterna med 10 96 i de fyra nordligaste kommunerna. När nu också socialdemokraterna accepterat principen är det ett steg i rätt riktning, men det hade varit bättre om regeringens förslag haft en klar regionalpolitisk profil. Den saknas nu. I stället för att breda ut samma stöd över hela länet och begränsa det till vissa verksamheter borde man ha föreslagit en differentiering inom länet. I praktiken innebär regeringens förslag att dels avskärmas många näringsgrenar från stödet, dels ökar kustregionens konkurrenskraft, trots att det är i inlandet som de största problemen finns. Om samma stöd erhålles i kustkommunerna — vad finns det då för motiv för företag att lokalisera sin verksamhet till inlandet och Tornedalen? Jag vill fråga Frida Berglund, norrbottning och arbetsmarknadsutskottets ordförande: Inser inte socialdemokraterna att problemen trots allt är större i inlandet än i Luleåregionen? I centerns motion har vi presenterat ett system som innebär att de sämst ställda delarna i länet gynnas, och åtgärderna syftar till att främja en mer differentierad näringsstruktur. Samtidigt har vi tagit hänsyn till den avgörande betydelse som jordoch skogsbruket har i framför allt inlandskommunerna. Enligt vår uppfattning får inte nedsättningen begränsas till vissa verksamheter som anges i propositionen. Det innebär ju t.ex. att alla de som bedriver jordoch skogsbruk, trädgårdsskötsel eller kombinationsföretag i inlandet och Tornedalen inte får någon sänkning av avgifterna. Eftersom kombinationsnäringarna är mycket vanliga i inlandet, för att kunna skapa tillräckligt försörjningsunderlag, borde dessa också ha fått stöd. Däremot slår regeringen vakt om hotellverksamhet och campingplatser. Fru talman! Jag missunnar inte t.ex. Pite havsbad eller Luleå stadshotell stöd för sin verksamhet, men nog torde trädgårdsnäringen, de areella näringarna och kombinationsnäringarna ha större behov av stöd. Jag tolkar socialdemokraternas förslag så att man anser att det är viktigare att premiera anställning av en bartender på ett hotell i kustkommunerna än att stimulera sysselsättningen i de mest utpräglade glesbygdsområdena. Medan hotell-, pensionatsoch campingverksamheter skall få både sänkta socialavgifter med 10 90 och ett bidrag med 10 000 kr. per år för nettoökade arbetstillfällen undantas merparten av glesbygdskommunernas näringsliv. Centern kan inte acceptera den diskrimineringen. Och jag vill ställa en ny fråga till Frida Berglund: Vari ligger logiken att hotellverksamhet i kustregionen skall gynnas medan t.ex. Hietalas handelsträdgård eller ett jordbruk i Övertorneå inte får någon sänkning? Varför diskriminerar Frida Berglund på detta sätt sin gamla hembygd? I stället bör de regler som i dag gäller för de fyra nordligaste kommunerna gälla även i framtiden. Det innebär att nedsättningen av socialavgifterna bör medges alla arbetsgivare och egenföretagare med verksamhet vid ett fast driftställe med undantag för arbetsgivare som är kommun, allmän försäkringskassa eller statlig myndighet. Även när det gäller den reducering av kostnaden för avgifterna som skall ske vid sysselsättningsökningar har vi förordat en annan konstruktion än den regeringen och utskottsmajoriteten har presenterat. I kommuner belägna inom stödområde A och B borde nedsättningen vara 15 000 kr. och i stödområde C 5 000 kr. På det sättet uppnår man en bättre regionalpolitisk profil av stödet, och de områden som har det svåraste arbetsmarknadsläget gynnas. Även om situationen är allvarlig i kustregionen kan ingen förneka att det är just i inlandskommunerna som vi får registrera de högsta arbetslöshetssiffrorna. Det borde väl då också avspeglas i statsmakternas åtgärder så att dessa regioner får en större andel av stödinsatserna. När det gäller Svappavaara föreslås nu att befrielsen från att erlägga socialavgifter och allmän löneavgift skall vidgas till att även omfatta befintlig verksamhet. Det är ett steg framåt från i våras, men enligt centerns uppfattning borde befrielsen gälla hela Kiruna kommun med undantag av centralorten med hänsyn till vikten av att upprätthålla service och befolkningsunderlag i kommunens ytterområden. Som jag nämnde inledningsvis behöver Norrbotten ett mer differentierat näringsliv. Beroendet av de stora statliga basindustrierna såsom ASSI, LKAB och SSAB har alltid varit stort, det är ett känt faktum. Nu vet vi dessutom att dessa företag aldrig förmår att skapa ett differentierat näringsliv med fler småföretag. Därför behövs nu mängder av åtgärder för att bryta beroendet av några få stora företag som dominerar näringslivet och för att stimulera tillkomsten av småföretag. En näringspolitik för småföretagandet är något av A och O för Norrbottens framtid. Centern förordar därför en sådan politik. Och för att stimulera småföretagandet och nyföretagandet har vi centerpartister föreslagit att befintliga och nytillkommande företag inom stödområde A och B befrias från socialavgifterna upp till en lönesumma på 400 000 kr. En sådan åtgärd skulle på ett avgörande sätt kunna stimulera tillkomsten av småföretag och underlätta deras utveckling. Samtidigt skulle det leda till en positiv förändring av länets näringsstruktur. Genom att avgränsa nedsättningen till inlandskommunerna åstadkommer vi en bättre inomregional balans. Och tillsammans med förstärkt glesbygdsstöd, ökade resurser till både länsstyrelsen och utvecklingsfonden, som vi från centerns sida har förordat i annat sammanhang, skulle det skapas en plattform för en offensiv småföretagspolitik i Norrbotten. Jag beklagar att socialdemokraterna inte har insett värdet av en sådan politik. Trots de många och ibland till synes oöverkomliga problemen finns det en vilja i Norrbotten att kämpa vidare. Men det behövs en bättre insikt hos socialdemokraterna om värdet av småföretag, om värdet av satsning på de areella näringarna, på kombinationsföretag och på småskalig verksamhet som kan ge inlandskommunerna en bättre ryggrad. Socialdemokraterna har inte den insikten utan lägger fram förslag som innebär fortsatt fixering vid bastiontänkande och vid kustregionen. Jag beklagar att socialdemokraterna i arbetsmarknadsutskottet med Frida Berglund i spetsen diskriminerar en stor del av det näringsliv som präglar inlandskommunerna och Tornedalen. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till centerns reservationer vid betänkandet.

Fru talman! Krisen i Norrbotten är varken ny eller något resultat av plötsliga och oförutsedda förändringar av näringspolitisk eller industripolitisk karaktär. Inte heller ur regionalpolitisk synpunkt utgör krisen något nytt problem. Den är en del av en långtgående utveckling som karakteriserar det rådande produktionssättet. Den är en del av de motsättningar som kapitalis mens strukturomvandling bär med sig. Denna innebär en stark koncentration av kapital, investeringar, forskning och produktutveckling till vissa delar av landet. Där utvecklas industriella centra, som genom en väl utbyggd serviceverksamhet, närheten till olika högskolor och universitet, riklig tillgång till utbildad arbetskraft, närheten till och valmöjligheter mellan olika transportsystem liksom ett nät av underleverantörer skapar gynnsamma företagsekonomiska förutsättningar för industriell expansion. De områden som ligger utanför de industrialiserade utvecklingscentra tilldelas rollen av underleverantör av råvaror och energi. Det är denna utveckling som har lett till att Norrbotten fått en råvaruberoende, ensidig och oerhört sårbar kolonial ekonomi. Så länge kapitalismen befann sig i en stark expansion, med snabbt växande efterfrågan på råvaror, som följdes av en arbetsintensiv utvinning i råvarunäringarna, framträdde inte svagheterna i den koloniala ekonomin fullt klart. Men under perioder av relativ stagnation i ekonomin och minskad efterfrågan på råvaror framträdde avigsidorna i form av stor arbetslöshet, outvecklad samhällsservice och extremt konjunkturberoende. Under lång tid har man allmänt haft en överdriven tilltro till råvaruoch halvfabrikatproduktionens stabilitet och till dess förmåga att hävda sig trots förändrade förhållanden. Men just beroendet av dessa näringar är Norrbottens och hela Norrlands svaghet. Just avsaknaden av andra näringar utgör det viktigaste problemet. Lösningen för Norrbotten är industriell allsidighet, högre förädlingsgrad, frigörelse från det extrema råvaruberoendet och utvecklande av en balanserad anknytning till landets övriga marknader. En granskning av de förslag som innefattas i det betänkande vi nu diskuterar visar att förslagen inte alls är relaterade till de verkliga problemen i Norrbotten. Där saknar jag en syn och ett planmässigt tänkande i fråga om länets framtida utveckling, behovet av nya industrisatsningar och en socialt fungerande regional miljö. Man ser som en huvudfaktor att konkurrenskraften i det norrbottniska näringslivet måste höjas, medan det egentliga problemet består i den skeva ekonomiska strukturen. På den punkten får det framlagda regeringsförslaget ett mycket positivt mottagande från moderata samlingspartiet. I moderaternas reservation står att läsa: ”Utskottet delar propositionens uppfattning att en sänkning av de sociala avgifterna kan vara ett viktigt generellt inslag i regionalpolitiken. En sådan generell åtgärd bygger på de marknadsekonomiska förutsättningar som krävs för en ekonomisk tillväxt. Utskottet konstaterar liksom motionärerna från moderata samlingspartiet att regeringens förslag måste ses som ett senkommet erkännande av arbetskraftskostnadernas centrala betydelse för näringslivets konkurrenskraft. Det är ett steg i rätt riktning.” Fru talman! Jag vet inte hur det känns för utskottsmajoriteten efter denna mycket varma och broderliga omfamning. För vår del tror vi inte för ett ögonblick att det modifierade frizonstänkande som präglar förslaget kan lösa några som helst problem för Norrbotten. Jag yrkar bifall till vpk:s reservationer.

Fru talman! För ungefär ett halvt år sedan debatterade kammaren utvecklingen i Norrbottens län med anledning av regeringens proposition 1982/83 om utvecklingen i Norrbotten. I den propositionen redovisade regeringen ett principförslag om att förstärka företagens konkurrenskraft i Norrbotten genom en nedsättning av socialavgifterna. Något förslag om definitiv utformning av denna avgiftsnedsättning förelåg ej, utan regeringen beräknades återkomma till hösten med ett sådant. Det är alltså det förslaget vi diskuterar i kammaren i dag. Som underlag för debatten ligger också arbetsmarknadsutskottets betänkande 1983/84:9. Det finns, fru talman, flera reservationer fogade vid betänkandet. Det döljer måhända det faktum att det i utskottet råder en ganska bred enighet om både vikten och möjligheten av att genom sänkta arbetskraftskostnader förbättra konkurrenskraften för näringslivet i Norrbotten. Vi moderater tycker det är glädjande att främst socialdemokraterna men även andra partier, visserligen något senkommet men ändå, har anslutit sig till tankegången om att just sänkta arbetskraftskostnader har väsentlig betydelse för att skapa ett konkurrenskraftigt näringsliv. Det skulle vara av visst intresse att ta del av Gustav Perssons kommentarer till detta. Är nu erfarenheterna av sänkta arbetskraftskostnader via differentierade socialavgifter så goda att man är beredd att gå vidare i andra delar av landet och kanske på sikt kan tänka sig att det är en framkomlig strategi för att förbättra det totala konkurrenskraftsläget för svensk industri? Det är något som moderata samlingspartiet har hävdat under flera år. Fru talman! Det kanske mest intressanta i utskottets betänkande är det avsnitt som handlar om procenttal och olika former av geografisk avgränsning för det ökade stödet. Vår uppfattning har varit att det skall vara samma principer för branschvis avgränsning som i dag gäller i de fyra nordligaste kommunerna. På det sättet slipper man enligt vår mening krångel och byråkrati i avgränsningsproblemen. Per-Ola Eriksson var inne på den saken i sitt anförande. Vi anser också att regeringens förslag till geografisk avgränsning är något tvivelaktig. Moderata samlingspartiet står fast vid sin linje och föreslår att förutom i de fyra nordligaste kommunerna där en 10-procentig sänkning skall gälla, bör 5 resp. 3 procentenheters sänkning gälla i stödområdena A och B. Vi föreslår detta därför att regeringens förslag innebär vissa komplikationer gentemot de regionalpolitiska beslut som riksdagen har fattat. En i stort sett enhällig riksdag beslöt att de sämst ställda kommunerna, framför allt de som ligger i stödområdena A och B, bör få den största sänkningen av socialavgifterna. Jag vill fråga Gustav Persson vad socialdemokraterna har för syn på risken för att man skall få den här typen av spilleller smittoeffekter. Innebär Gustav Perssons och den socialdemokratiska majoritetens uppfattning att näringslivet i exempelvis Luleå kommun i det norrbottniska kustlandet har ett större behov av att förbättra sin konkurrenskraft än näringslivet i inlandskommuner i Västerbotten, Västernorrland och Jämtlands län har? Är det en ny princip som förebådar ett omtänkande hos socialdemokraterna och en princip som därefter kommer att avsätta spår i exempelvis den regionalpolitiska utredningen? Innan den utredningen eventuellt framlägger förslag till förändrade principer bör enligt vår mening riksdagens regionalpolitiska riktlinjer ligga fast. Det är alltså utifrån dem som moderata samlingspartiet har framlagt sina förslag, vilket framgår av reservation 1. Det bör också understrykas att om en del av de moderata förslagen hade vunnit gehör här i kammaren, hade vi redan i dag haft 2,7 6 lägre socialförsäkringsavgifter än vad som f. n. gäller. Detta är också viktigt att notera. Vi vänder oss mot konstruktionen av frizonen i Svappavaara. Vi gör det inte för att vi i princip är emot frizonstanken. Det är emellertid vår uppfattning att det är ett för litet näringsgeografiskt område, och man borde rimligtvis även i den regionalpolitiska utredningen fundera vidare över hur man på ett mera konstruktivt sätt kan föra in frizonstanken i regionalpolitiken. Det skulle gärna kunna ske i samverkan med länsstyrelser i de norra delarna av Sverige. Tanken är intressant, men den utformning frizonsidén har fått är inte lämplig, och därför avvisar vi förslaget. Vi säger också nej till den typ av speciellt stöd till nysysselsättning som föreslås. Vi menar att det lockar till byråkrati och — vågar jag påstå — till vissa kanske icke önskvärda manipulationer. Detta drabbar de företagare som under lång tid med stor möda har hållit sysselsättningen uppe och gradvis ökat den. Det gynnar dem som under en kort tid — när regeringen nu föreslår sysselsättningsstöd — kan öka sysselsättningen. Vi är också kritiska mot en annan punkt i förslaget, och jag vill fråga Gustav Persson, som är utskottsmajoritetens talesman: För hur lång tid avser socialdemokraterna att sänkningarna med 10 26 skall gälla i Norrbotten? Det är ju alltid önskvärt för ett näringsliv som skall tänka några år framåt att ha en god överblick över sin kalkylsituation. I Svappavaara skall de gälla i tio år, det är klart angivet, men vilken tidsperiod skall gälla för den övriga delen av Norrbotten? Moderata samlingspartiet har vidare återkommit med ett förslag om att slopa energibeskattningen i stödområde A. Detta är rimligt dels med tanke på att elenergin i stor utsträckning produceras i de regionerna, dels därför att en förändrad beskattning skulle öka konkurrenskraften för näringslivet. Vi begär i reservation 13 att regeringen skall återkomma med sådana förslag. Fru talman! Det är nödvändigt att arbetsmarknadssituationen i Norrbotten förbättras. Det är också helt nödvändigt att kostnadsläget för industrin blir bättre, bl.a. genom det förslag om sänkta arbetskraftskostnader som socialdemokraterna presenterar i sin proposition. Vi menar emellertid att en full effekt av den typen av åtgärder får man först om det allmänekonomiska klimatet är gott och gynnsamt; om det bedrivs en vettig näringspolitik. Har man hotet om löntagarfonder hängande över sig, hjälper emellertid sådana ”morötter” föga. Effekten av denna typ av sänkning av arbetsgivaravgifterna reduceras, om Sveriges företagare — och detta gäller inte minst företagare i Norrbotten — känner fondhotet över sig. Med detta ber jag, fru talman, att få yrka bifall till de moderata reservationer som finns fogade till arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 9.
Fru talman! Per-Ola Eriksson har lämnat en mycket utförlig redogörelse för problemen i Norrbotten. Han har gjort en mycket bra analys av läget där. Jag kan nöja mig med att mycket kort instämma i Per-Ola Erikssons redogörelse i det fallet. Jag vill bara kort summera och stryka under att Norrbottensproblemen beror på att Norrbotten är industrialiserat i mycket mindre grad än övriga län i Sverige. Dessutom är industrin i Norrbotten till 70 26 baserad på gruv-, järnoch skogsindustrin. Det är industrigrenar som har haft svåra strukturproblem och som också i övriga delar av landet har haft klara avsättningsproblem. Genom ensidigheten i Norrbottens näringsliv har dessa problem fått närmast katastrofala följder för utvecklingen av sysselsättningen i länet. Det viktiga i sammanhanget är att Norrbotten får en mycket högre grad av industrialisering på småindustrins område. De åtgärder som sätts in bör vara starkt riktade mot småindustrins sektor i näringslivet. Jag vill påpeka att det inte alltid är beloppens storlek som är avgörande för hur effektiva insatserna blir. När folkpartiregeringens sysselsättningspaket lades fram 1979 sade landshövding Ragnar Lassinantti att det var det bästa sysselsättningspaket för Norrbotten som hade presenterats. Han menade att detta paket innehöll just sådana åtgärder som var riktade mot de områden i Norrbotten som var svaga regionalt sett och då det gäller den typ av sysselsättning som åtgärderna avsåg. Det är alltså inte storleken på åtgärderna ekonomiskt sett, utan mera åtgärdernas art som är avgörande för om denna typ av stödåtgärder skall bli lyckade i det långa loppet. Folkpartiet har avgivit en reservation till detta betänkande, nämligen reservation nr 3 av Elver Jonsson. Enligt folkpartiets mening tillgodoser inte regeringens förslag om en generell nedsättning av socialavgifterna i hela Norrbottens län behoven i de områden som har de största problemen. Förslaget innebär i verkligheten en reell försämring av konkurrensläget för de kommuner som är hårdast drabbade av sysselsättningsproblemen, i första hand Norrbottens inlandskommuner. Folkpartiet föreslår därför i sin reservation en avgiftsnedsättning med 20 procentenheter i de kommuner som huvudsakligen är inlandskommuner. Jag vill i det sammanhanget påpeka att satsningen på kustregionerna också innebär en orättvis konkurrensförskjutning. I det fallet drabbas inte bara inlandskommunerna i Norrbotten, utan även kustområdet och inlandskommunerna i Västerbotten, som när det gäller den industriella konkurrensen får ett sämre läge än de mera expansiva kommunerna i Norrbotten, t.ex. Luleå kommun. Regeringens förslag innebär också att endast vissa verksamhetsgrenar kan komma i fråga för nedsättning av socialavgifter. Folkpartiet avvisar det förslaget. Vi menar att man i stället bör tillämpa den avgränsningsmodell som nu gäller för de fyra nordligaste länen. Därmed kommer alla anställda utom de i stat, kommun eller allmän försäkringskassa att kunna omfattas av reformen. Vi betraktar en sådan utvidgning av regeringens förslag som självklar, eftersom all sysselsättning är lika värdefull oavsett inom vilken näringsgren den kan uppstå. När det sedan gäller regeringsförslaget om en ytterligare reducering av kostnaden för avgifterna vid en nettoökning av sysselsättningen vill folkpartiet hänvisa till att en stödform med den inriktningen redan finns i det regionalpolitiska sysselsättningsstödet. Att införa ytterligare ett stöd med ungefär likartad konstruktion blir förvirrande och är enligt vår mening obehövligt. Jag vill slutligen tillstyrka regeringens förslag om befrielse från socialavgifter och allmän löneavgift i Svappavaara samhälle. Jag tycker att det kan vara intressant att pröva denna modell och se vilken verkan den kan få. Men då måste också aktiviteten ifrån länsstyrelse och andra regionala organ vara inriktad på att verkligt starkt understödja denna form av försöksverksamhet. Fru talman! Jag vill med det sagda yrka bifall till reservation 3.

Fru talman! Dagens fråga om nedsättning av socialavgifter och allmän löneavgift i Norrbottens län är ett fullföljande av riksdagens beslut från i våras. Förslagen innebär att företag med verksamhet inom näringsgrenarna gruvhantering, tillverkningsindustri, partihandel med produktionsvaror, uppdragsverksamhet och hotellverksamhet får en nedsättning av socialavgifterna med tio procentenheter. Även egenföretagares avgifter sänks på motsvarande sätt. Företag som drivs i Svappavaara samhälle inom ovannämnda verksamhetsgrenar får total befrielse från att betala sociala avgifter och allmän löneavgift. Detta skall gälla under en tioårsperiod. Befrielsen omfattar även egenföretagare. Det innebär att företagens lönekostnader i Svappavaara samhälle minskar med ungefär en fjärdedel eller 26 Yo. Utöver detta tillkommer ett särskilt nyrekryteringsstöd till företag som kan redovisa en nettoökning av sysselsättningen inom de verksamhetsgrenar som berörs av den allmänna nedsättningen av sociala avgifter. Bidraget utgår med 10 000 kronor per årsarbetare och kalenderår. Om denna sysselsättningsökning består utgår bidraget i ytterligare två kalenderår. Det här förslaget avser att ersätta nuvarande regler om nedsättning av socialavgiften i Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala kommuner. Kostnaderna för nuvarande nedsättning av avgifterna uppgår till ca 170 miljoner. Det nya förslaget som här presenteras har kostnadsberäknats till 330 miljoner, eller i det närmaste en fördubbling. Av reservationerna framgår att de borgerliga partierna i stort sett har samma ståndpunkter som de som framkom under vårens behandling. Vänsterpartiet kommunisterna yrkar avslag på propositionen, medan de tre borgerliga partierna presenterar var sitt förslag som i mycket återspeglar partiernas syn på regionalpolitiken. Norrbotten är ett län rikt på naturtillgångar. Det är naturtillgångar som betytt mycket för samhällsutvecklingen i hela landet. Utbyggnaden av vattenkraften har gett vårt land en billig och förnyelsebar energikälla. Den har också gett våra basindustrier billig elenergi som gjort att vi med framgång kunnat konkurrera på världsmarknaden med våra produkter. Trots detta har Norrbotten under en lång följd av år drabbats av stora sysselsättningsproblem som alla i den här kammaren är väl medvetna om. Avsikten, fru talman, är inte att föra någon längre diskussion om Norrbottens fördelar och dess problem. Låt mig bara erinra om att arbetslöshetsstatistiken för de senaste tre månaderna visar att den öppna arbetslösheten nu är något lägre än vid motsvarande tidpunkt förra året. Under november månad erhöll exempelvis ca 700 personer arbete på den öppna arbetsmarknaden. Detta visar att vi med aktiva sysselsättningspolitiska insatser också har möjligheter att vända den utveckling som för Norrbotten varit nedåtgående under hela senare delen av 1970-talet. Den föreslagna sänkningen av arbetsgivaravgiften är ett viktigt led i strävandena att förbättra länets konkurrensförmåga. Detta förslag skall ses som en åtgärd som skall komplettera de arbetsmarknadspolitiska och de näringspolitiska insatserna. Moderaterna avvisar i en reservation förslaget att nedsättningen av de sociala avgifterna skall gälla hela länet. Man anser att det fortfarande bör ske endast i de fyra kommuner som redan nu åtnjuter denna nedsättning. I övriga kommuner i stödområde A föreslås nedsättningen till fem procentenheter och i stödområde B till tre procentenheter. Vidare tar moderaterna avstånd från Svappavaara som fri zon och det särskilda sysselsättningsstödet vid nettoökning av antalet sysselsatta. Centern hävdar att kustkommunerna gynnas i förhållande till inlandskommunerna och att därmed den inomregionala balansen förstärks. Propositionens förslag om avgränsning av insatserna till vissa iringsgrenar avvisas. Frizonen i Svappavaara vill man utvidga till hela Kiruna kommun med undantag för centralorten. Det särskilda stödet vid sysselsättningsökning vill man höja i förhållande till regeringens förslag inom stödområdena A och B och reducera till 5 000 kr. inom stödområde C. En jämförelse mellan de gamla koalitionspartierna visar att när det gäller regionalpolitik finns det knappast någon minsta gemensamma nämnare. En studie av skillnaderna i dessa motioner förklarar ganska bra varför regionalpolitiken under den borgerliga regeringsperioden försämrades och varför vi fick ökade regionalpolitiska skillnader i landet. Folkpartiet vill minska socialavgifterna med 20 procentenheter i malmfältskommunerna och i inlandskommunerna, medan någon nedsättning i kustkommunerna inte bör förekomma. Avsikten med nedsättningen av socialavgifterna och den allmänna löneavgiften är enligt utskottets mening att kompensera för vissa merkostnader som drabbar näringslivet i denna region, samtidigt som man vill stimulera till nyetableringar. Tanken är att åtgärderna skall leda till en förbättrad konkurrenssituation, som i sin tur ger positiva effekter på sysselsättningen. Utskottets majoritet är fortfarande av den uppfattningen att sysselsättningsproblemen är så stora att en generell förbättring av förutsättningarna för näringslivet behövs i hela länet. Detta är det avgörande skälet till utskottsmajoritetens ställningstagande för en generell nedsättning av arbetsgivaravgifterna med tio procentenheter för hela länet. Mer differentierade stöd till inlandskommunerna bör i stället ges inom ramen för det reguljära regionalpolitiska stödet. Samtliga borgerliga partier avvisar kravet på nedsättning av socialavgifterna i kustkommunerna. Utöver vad som nyss anfördes om generella insatser för hela länet bör påpekas att Norrbottens kustområden skiljer sig markant från övriga kustområden i landet. Arbetslösheten och utflyttningen är i dessa områden mycket större än i jämförbara andra kustområden i landet. I Norrbotten finns f. n. inte en väl fungerande lokal arbetsmarknad, som varje län har stort behov av. Om kustregionerna utarmas ytterligare försvårar detta också för inlandskommunerna. Inlandet tappar då stödjepunkter både för sysselsättning och för service. Erfarenheten — inte bara från Norrbotten — visar att när utvecklingen i kustområdena vacklar blir det också sämre för dem som bor i inlandet. Det är viktigt för varje län att ha några robusta områden, som kan klara konjunktursvackor och andra påfrestningar. Detta ger också bättre skydd för andra delar av länet. De borgerliga partierna reserverar sig för att man inte skall avgränsa stödet till vissa verksamhetsgrenar. En utvidgning enligt de borgerliga önskemålen skulle medföra höga kostnader utan några garantier för att insatserna riktades mot de mest utvecklingsbara verksamheterna. Det är enligt utskottets mening av stor betydelse att man med hänsyn till det ekonomiska läget riktar sina insatser mot de mest utvecklingsbara delarna av näringslivet. Därigenom får åtgärderna både en omedelbar och en långsiktig inverkan. När det gäller förslaget om ett särskilt bidrag i syfte att stimulera nettoökningen av sysselsättningen är de borgerliga partierna på nytt splittrade. Moderaterna och folkpartiet avvisar förslaget. Centern vill öka bidraget och ytterligare dela upp det på olika stödområden. Folkpartiet anser att ytterligare en stödform blir förvirrande, medan centern vill skapa ytterligare uppdelning på olika stödområden. Om man skulle använda folkpartiets omdöme om centerförslaget, skulle man kunna säga att centerns förslag skapar ytterligare förvirring, men då på högre nivå. Moderaterna är tydligen ointresserade av insatser som skulle skapa sysselsättningsökningar och säger sig inte kunna acceptera förslaget. Utskottsmajoriteten har funnit att förslaget är väl avvägt och värdefullt att pröva, inte minst med tanke på det utredningsarbete som pågår om marginella sysselsättningsstöd och andra former av rekryteringsfrämjande åtgärder. Vänsterpartiet kommunisterna går emot nedsättningen av socialavgifterna, precis som i våras. Vi socialdemokrater anser att situationen i Norrbotten är så allvarlig, att vi måste pröva alla vägar i syfte att stödja och stimulera näringslivet. Förslaget om avgiftsnedsättning skall ses som ett komplement till selektiva regionalpolitiska insatser och direkta industripolitiska insatser. Fru talman! Låt mig bara avslutningsvis erinra om att regionalpolitiska utredningen enligt sina direktiv har stora möjligheter att analysera och bedöma effekterna av de förslag vi nu står beredda att besluta om. Därigenom får vi nya kunskaper om hur våra förslag kommer att fungera i verkligheten, något som ger oss möjligheter att i framtiden ytterligare förbättra insatserna.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

Fru talman! De frågor som jag ställde till Frida Berglund i mitt första anförande kanske får bli obesvarade i dag. Debatten fortsätter ju, så hon har chansen att anmäla sig. Svarar hon inte på mina frågor kan jag rikta dem till Gustav Persson, som här företräder utskottsmajoriteten. Jag vill då fråga: Inser inte socialdemokraterna att det är en stor skillnad mellan kustregioners näringsliv och problem och inlandskommunernas, Tornedalens och Malmfältens? Även om situationen ibland kan vara dyster för kustregionerna, måste vi inse att det där är en helt annan stadga i näringslivet än i Tornedalen och inlandet. Gustav Persson säger att om kusterna försvagas tappar inlandet stödpunkter. Det här är, fru talman, en gammal socialdemokratisk syn på ortsklassificeringen som går igen 1983. Jag vill på det bestämdaste hävda att Övertorneå, Pajala och andra inlandskommuner inte på något sätt räddas om Luleåregionen expanderar och växer. Det har vi haft erfarenheter av under många årtionden. Sedan påstår Gustav Persson att vårt förslag innebär ökade kostnader totalt sett. Det är ju tvärtom. Totalt medför centerns förslag till en sänkning av socialförsäkringsavgifterna ett något lägre belopp, men innebär en helt annan fördelning och profil. Regeringens förslag leder dessutom till gränsdragningsproblem. För att ta några konkreta exempel vill jag fråga: Fårt.ex. mejerier i Tornedalen stödet sänkt? Hur bedömer ni ett kombinationsföretag som består av hantverk och jordbruk eller kanske verkstadsrörelse — hur skall ett sådant företag i glesbygden klassificeras? Kommer det att få stöd eller avskärmas från stödet? Ni har i propositionen avskärmat jordoch skogsbruket och andra areala näringar från möjligheten att få stöd, trots att det är dessa verksamheter som dominerar inlandskommunernas näringsliv. Ni har skrivit exempelvis i propositionen om livsmedelspolitiken att jordbruket spelar en viktig roll för sysselsättningen i dessa områden. Varför lever ni då inte upp till detta genom konkreta förslag? Varför tar ni bort möjligheterna för jordbruket, skogsbruket, trädgårdsnäringen, osv. i inlandet att få stöd? Jag tycker att utskottsmajoritetens förslag och propositionen är ett ganska hårt slag mot inlandskommunerna och innebär en premiering av kustregionens näringsliv. I går beslutade riksdagen om att ta bort statens del av förlusttäckningen till utvecklingsfonderna för bankgarantierna. Det kommer i första hand att slå hårt mot glesbyggdskommunerna. Även detta förslag innebär att samma regioner kommer att drabbas, vilket jag beklagar.

Fru talman! Vi har fört den här debatten förut, men jag tycker ändå att det finns anledning att något kommentera det som Gustav Persson har sagt. För vår del tror jag att det viktigaste i det här sammanhanget är att socialdemokratin måste försöka svara på den viktiga fråga som hänger samman med utvecklingen i Norrbotten. Det gäller det dilemma som förorsakas av utvecklingen. Utvecklingen i Norrbotten är inte någon tillfällig och oförutsebar utveckling, utan den hänger samman med strukturomvandlingen i svensk industri och med den lagbundenhet som karakteriserar den industriella utvecklingen i Sverige. Ni måste bestämma er inom socialdemokratin. Om vi på ett radikalt sätt skall kunna förbättra situationen i Norrbotten måste vi försöka styra strukturomvandlingen eller i samarbete med ledande delar av näringslivet försöka hitta samhällsekonomiskt acceptabla former för dess utveckling. Man kan ju inte å ena sidan underlätta den strukturella omvandlingen och å andra sidan acceptera de negativa effekter detta medför när det gäller exempelvis utvecklingen i Norrbotten. Om den strukturella omvandlingen fortsätter obehindrat blir det negativa effekter, som bl.a. innebär att situationen i Norrbotten förvärras. I princip har ni socialdemokrater redan gett upp kampen och hittat lösningar inom marknadsekonomin som sammanfaller med moderata samlingspartiets strävanden. Utvecklingen i Norrbotten kommer att fortsätta. De sociala avgifterna kommer förmodligen att innebära ökade vinster för befintliga företag i Norrbotten. Någon lösning av arbetslöshetssituationen kommer det inte att bli. Skillnaden mellan er och moderaterna är att ni kombinerar förslaget med ett knippe ojanden och några gråtvalser, men i princip är det samma förslag.
Fru talman! Gustav Persson gjorde ett ganska stort nummer av att det finns litet olika uppfattningar om geografiska avgränsningar och procenttal i de olika borgerliga reservationerna. Jag har redan sagt att det finns en hel del olika uppfattningar på de punkterna, och det döljer kanske den enighet som finns i utskottet om att just sänkta arbetskraftskostnader kan spela en väsentlig roll för att åstadkomma en förbättrad konkurrenskraft för det norrbottniska näringslivet. Det leder lätt till tanken att generellt sänkta arbetskraftskostnader i Sverige skulle leda till en förbättrad konkurrenskraft för Sverige visavi omvärlden. Gustav Persson sade att reservationerna speglar den moderata regionalpolitiken och förmodligen också den centerpartistiska. Ja, det är ganska naturligt att när vi lägger reservationer i frågor som rör regionalpolitik — jag utgår från att socialdemokraterna har betraktat detta som en regionalpolitisk fråga — speglar reservationerna också vår syn på regionalpolitiken. Min fundering är: Är det en avspegling av den socialdemokratiska regionalpolitiken att kustlandet i Norrbotten framöver skall gynnas på bekostnad av exempelvis inlandet i Västerbotten, Jämtlands län och Dalarna? Är det ett utslag av den gamla tanken att man skall skaffa robusta stödjepunkter? Det skulle vara intressant att få svar på det. Jag skulle vilja fråga Gustav Persson vad det är för finess med det nya förslaget när det gäller branschavgränsningar. Varför kunde inte det gamla förslaget, som nu gäller i de fyra nordligaste kommunerna, få gälla även i ert förslag? Per-Ola Eriksson har nämnt ett antal exempel på hur svåra avgränsningsproblemen blir och hur rätt ”lustiga” fenomen kommer att dyka upp. Jag skulle kunna ta upp en lång lista över sådant. Vad är det i sak som har väglett socialdemokraterna när de har gått på den här linjen? Avslutningsvis återkommer jag till frågan om lönekostnaderna. Gustav Persson blir nästan lyrisk när han säger att det inte förekommer några som helst socialavgifter framöver i Svappavaara. Är det denna insikt som även har drivit socialdemokraterna att i uppgörelsen om ungdomslagen ta fasta på att det är arbetskraftskostnaderna i dag som är ett väsentligt hinder för att få arbete och att man därför går med på —-i den debatt som troligen kommer att föras i kammaren på måndag — att göra uttalanden om behovet av avtal med sänkta ungdomslöner? Det är alltså en ny linje hos socialdemokraterna, och den bekräftas i det här utskottets uttalande. Jag vill, fru talman, säga att det egentligen är det som är det intressanta, bortsett från alla olika procenttal — att det råder en bred enighet i dag i Sveriges riksdag om att sänkta arbetskraftskostnader till följd av sänkta socialförsäkringsavgifter spelar en väsentlig roll för att öka konkurrenskraften i näringslivet. Moderaterna har under 70-talet konsekvent hävdat den linjen, och det är roligt att kunna konstatera att socialdemokraterna sent om sider har anammat samma tanke.

Fru talman! Gustav Persson har dragit på sig en mängd frågor, och även jag måste lägga litet lök på laxen, som det heter. Gustav Persson konstaterade att de regionalpolitiska åtgärderna var till för att jämna ut skillnaderna mellan olika regioner i landet. Men då bör väl de regionalpolitiska åtgärderna också sättas in där de bäst behövs. Det är ett klart konstaterande. Men Gustav Persson måste väl erkänna att det råder en klar obalans mellan inlandskommunerna i Norrbotten och kustområdet. Då frågar jag Gustav Persson: Är inte sysselsättningsläget sämst i inlandskommunerna? Och bör då inte åtgärderna sättas in i just inlandskommunerna? Vi kommer också in på konkurrensförhållandet gentemot övriga Norrlandslän. Om man ensidigt premierar de konkurrenskraftiga områdena i Norrbotten — kustområdena — kommer då inte detta att försämra konkurrensförhållandet i t.ex. Västerbotten, bara 5 mil längre söderut, där vi har industrier som kämpar för att kunna överleva? Är det rätt att flytta svårigheter från ett område till ett annat genom att sätta in ensidiga stödåtgärder? Vi har som riksdagsledamöter skyldighet att också blicka över länsgränserna och se på konsekvenserna i stort. Vidare vill jag fråga Gustav Persson: Är inte all sysselsättning som man kan åstadkomma med de statliga stödåtgärderna, oavsett inom vilken verksamhetsgren de än faller, lika värdefull? Varför har man då begränsat stödet till bara vissa områden? Jag tror att de här frågorna är tillräckligt kniviga att svara på för Gustav Persson, och om det är hans tur överlämnar jag talarstolen till honom.

Fru talman! Först vill jag erinra centerpartisten Per-Ola Eriksson om att ni 1976, innan ni kom i regeringsställning, förde fram exakt samma synpunkter som ni framför i dag. Men framgången under regeringstiden var ju inte särskilt stor i förhållande till utvecklingen. På hösten 1976 fick vi försämringar, på våren 1977 fick vi också försämringar, och inte blev det heller bättre i inlandet på grund av er politik. Fler människor flyttade till Stockholmsområdet just under den tid då ni hade regeringsansvaret. Jag vill påstå att vårens insatser uppe i Norrbotten, som vi nu följer upp med de här nedsättningarna av socialavgifterna, kommer att ge betydligt större effekter än vad ni åstadkom under er regeringstid. Per-Ola Eriksson borde kanske fundera på varför er politik inte var så framgångsrik. Sedan tror jag att det ändå är viktigt att vi, som jag sade i mitt huvudanförande, jämför Norrbottens kustområde med övriga läns kustområden. Då framgår det — vilket jag tror att Per-Ola Eriksson också erkänner — att kustområdet i Norrbotten är mer utsatt än kustområdena i övriga län. Sedan några ord om inriktningen av vårt stöd. Vi är beredda att satsa på de utvecklingsbara delarna. Såvitt jag förstår talar Per-Ola Eriksson nästan enbart om jordoch skogsbruk och mycket litet om industri och annan verksamhet, som har utvecklat andra delar av vårt land. Det är mycket viktigt att göra satsningar på dessa delar även i Norrbotten! Fler talare har erinrat om att industrialiseringen är mindre i Norrbotten än i övriga områden av landet — därför är det viktigt att inrikta det regionalpolitiska stödet på just de delarna! En satsning på de starka delarna, både geografiskt och vad det gäller verksamhet, kommer att vara bra även för de svaga delarna av Norrbotten. Det är den idén vi har tillämpat i andra delar av landet, och jag tror att det är precis lika viktigt att göra det i Norrbotten. Anders Högmark nämnde i sitt huvudanförande att vi nu har erkänt arbetskraftskostnaden som den viktigaste delen när det gäller regionalpoliti Nr 50 ken. Ja — som jag ser det är det generella stödet till för att kompensera för de Fredagen den större kostnader som näringslivet har just i Norrbotten. Det är det avgörande 16 december 1983 för att vi har riktat in oss på en generell insats. Jag har svarat när det gäller frågan om inlandet. Nedsättning av so Hur länge skall det här stödet gälla, frågar Anders Högmark. Jag kan cialavgifter och allåterge vad som står i betänkandet, nämligen: Nedsättningen skall gälla under — män löneavgifti en längre tid. — Men det är helt naturligt att vi inte kan slå fast exakt hur länge Norrbottens län det skall bli, vilket vi också säger klart. Runge Ångström sade i sitt huvudanförande att Norrbotten är mindre industrialiserat än övriga län. Min kommentar är: Det är därför vi skall satsa just på den typen av verksamhet! Han säger vidare att regionalpolitiken skall sättas in där den behövs. Ja, det är riktigt. Men om vi satsar på bara de svagaste delarna i ett område är det inte säkert att vi når resultat. Erfarenheten har visat, att när vi får starka och robusta delar i landet, hjälper det också de svaga kommunerna. Och det är målsättningen för vår politik. Slutligen några ord till Alexander Chrisopoulos. Han säger att vi har gett upp. Jag vill säga direkt: Vi kommer aldrig att ge upp när det gäller att klara sysselsättningen! Det är kärnfrågan i socialdemokraternas politik, och det kommer att gälla Norrbotten lika väl som andra delar av landet. Även de här generella insatserna kan sägas vara riktade insatser — riktade dels till områden som skall ge robusta kommuner, dels till utvecklingsbara verksamhetsgrenar. Även de generella insatserna innebär alltså en viss styrning.

Fru talman! Gustav Persson hemfaller åt en historieskrivning som är avgjort felaktig på många punkter. Det kunde vara intressant att få en precisering av vad han menar, då han säger att det inte har hänt särskilt mycket under de borgerliga regeringarna. Faktum är att under åren 1976-1982 grundlades en offensiv småföretagspolitik, inriktad på glesbygden. Pajala kommun har kunnat notera tillkomsten av hundra nya företag under de senaste åren. Jag rekommenderar Gustav Persson att fråga kommunalpolitiker i Norrbottens inlandskommuner vad de tycker om just glesbygdssatsningarna. De torde ha fina lovord! Under de här åren kunde man också för första gången på lång tid notera att de utpräglade glesbygdsområdena — alltså typiska landsbygdsområden — ökade sitt befolkningstal i förhållande till tidigare. Gustav Persson sade tidigare att alla vägar måste användas. Men det förslag han själv ställer sig bakom innebär att man satt en ordentlig vägbom för vissa vägar, däribland många av de vägar som skulle göra det möjligt att utveckla näringsliv i de sämst ställda regionerna. Förslaget innebär att merparten av det näringsliv som dominerar inlandskommunerna inte kommer att få någon del av stödet. Merparten av de pengar som satsas kommer att stanna i kustregionen. Det är på det sättet. Regeringsförslaget innebär också gränsdragningsproblem. Jag noterade 69 att Gustav Persson inte svarade på min fråga på den punkten. Jag skall ta några konkreta exempel: Hur blir det med den verksamhet som bedrivs vid mejeriet i Hedenäset? Hur blir det med kombinationsföretagen? Hur blir det med serviceföretagen? De är ju också värdefulla för att man skall kunna leva vidare och ha en fungerande total verksamhet. I verkligheten är det på det sättet att Piteå Stadshotell, Pite-Havsbad, SAS Globetrotter och Hotell Bodensia i Boden kommer att få stöd, medan handelsträdgårdsnäringen i Tornedalen inte kommer att få något stöd. Ni premierar anställning av en bartender på hotell, men ni straffar den som vill utveckla verksamheten inom exempelvis handelsträdgårdsnäringen. Fru talman! Socialdemokraterna ger en mindre bra julklapp till en stor del av näringslivet i Norrbottens inland.
Fru talman! I fråga om branschavgränsningarna får man bara konstatera att det egentligen inte finns något bärkraftigt argument för eller någon förklaring till att man valt denna mycket egendomliga avgränsningsmodell, som bara kommer att innebära stora problem. För hur lång tid kommer sänkningen av avgifterna i Norrbotten att gälla? ”För en längre tid”, säger Gustav Persson. Är det kortare tid än tio år, som har preciserats i Svappavaara? Där har man ju ändå varit klar och distinkt och sagt tio år. Jag får uppfatta det så att ”en längre tid” är en kortare tid än tio år. Så till vikten av en sänkning av arbetskraftskostnaderna. I det här fallet är det uppenbarligen så att socialdemokraterna vill kompensera det norrbottniska näringslivet för andra handikapp genom att sänka arbetskraftskostnaderna. Jag ser fram emot — det stämmer då väl med socialdemokraternas linje — att man skall vara beredd att kompensera också andra handikapp med sänkta arbetskraftskostnader; det finns ju andra grupper som har handikapp, exempelvis ungdomar som har liten yrkeserfarenhet och som behöver lära sig ett jobb. Jag understryker än en gång, fru talman, att det är glädjande att socialdemokraterna har kommit till denna insikt. Vi får på måndag, då vi debatterar ungdomslagen, klart markera det genom ett uttalande från riksdagen som de fyra stora partierna varit överens om, om att man vill ha avtal med lägre kostnader för arbetskraften. Det är glädjande att socialdemokraterna sent omsider kommit till denna insikt.
Fru talman! Gustav Persson rörde sig med väldigt svepande formuleringar. Han sade att 1977 försämrades läget i Norrbotten, 1978 försämrades läget i Norrbotten, osv., men han preciserade inte vari försämringarna bestod eller vilka åtgärder från de borgerliga regeringarnas sida som hade försämrat sysselsättningsläget i Norrbotten. Jag vill påminna om att landshövding Ragnar Lassinantti, när folkpartiregeringen 1979 presenterade sitt sysselsättningspaket, sade att det var det bästa sysselsättningspaket som hade öppnats för Norrbottens del. Jag vill forsätta att fråga Gustav Persson — jag hoppas att nu få svar på den frågan: Är inte ny sysselsättning lika värdefull i vilken näringsgren den än skapas? Det vill jag ha ett klart besked om. Jag efterlyser fortfarande svar på frågan om var stödet skall insättas. Om man lägger stödet även på kustkommunerna, som förut är starka i Norrbotten — försämrar man då inte konkurrensförhållandena för inlandet? Skulle inte stödet ge en bättre effekt, om man fördubblade det i inlandskommunerna och lät kustkommunerna klara sig med nuvarande stödformer? Och vidare: Innebär inte en fördubbling av sysselsättningsstödet till inlandskommunerna att de också får ett avsevärt bättre konkurrensförhållande gentemot landet i övrigt? Det är ju i de svaga områdena som de stora problemen i Norrbotten finns, och då bör väl åtgärderna också riktas mot de områdena.
Fru talman! Får jag bara mycket kort säga till Per-Ola Eriksson, att omedelbart efter den borgerliga regeringens tillträde 1976 startade utflyttningen från Norrbotten, och 50 96 av den utflyttningen gick till Stockholm. Det säger väl litet om den situation som uppstod under den borgerliga regeringens tid. Per-Ola Eriksson nämner glesbygdsinsatserna. Jag vill erinra om att det var den socialdemokratiska regeringen som började med dem 1969, och de utvecklades under hela den period då vi innehade regeringsmakten under 70-talet. Avslutningsvis sade Per-Ola Eriksson att det är en dålig julklapp som den socialdemokratiska regeringen ger Norrbotten. Jag vill då erinra om att under den tid de borgerliga satt i regeringsställning, så var det dåliga julklappar varje år. Jag tror att det här blir betydligt bättre — den här satsningen som vi gjort på Norrbotten under 1983. Rune Ångström nämnde landshövding Lassinanttis uppskattning av de arbetsmarknadspolitiska insatserna under folkpartiregeringen. Men jag vill påstå att den satsning vi har gjort i år är vida större än de satsningar som folkpartiregeringen gjorde. Så några ord om detta att ny sysselsättning är lika värdefull överallt. Ja, det kan man väl säga. Men man måste komma ihåg, att om man satsar på sådan sysselsättning som ger arbeten också på lång sikt, så är det mycket värdefullare än om det blir kortsiktiga insatser med tillfälliga jobb. Vi menar att när vi nu riktar den här insatsen till vissa verksamhetsgrenar som är utvecklingsbara, så blir den mycket mera värdefull än kortsiktiga insatser. De övriga insatserna måste göras med andra regionalpolitiska medel. Det är alltså vår uppfattning. Vad beträffar jämförelsen med kustområdena vill jag på nytt säga, att kustområdet i Norrbotten har inte hämtat sig efter Stålverk 80-kraschen. Jag tror det är väldigt viktigt att vi är på det klara med detta och att vi tänker på att det behövs insatser i kustområdena för att hjälpa hela Norrbottens näringsliv.

Fru talman! I konstitutionsutskottets betänkande nr 11 behandlas en rad motioner som berör valtekniska enskildheter, i vissa fall dock med mera principiell anknytning. Det jag skall uppehålla mig vid är den fråga som tas upp i centermotionen, nämligen budröstning och begreppet vårdare i vallagen. Huvudregeln i vår vallag är att den röstande själv skall infinna sig hos valförrättare och avge sin röst. För att reellt vidga möjligheterna att delta i valet för sådana medborgare som inte själva kan infinna sig hos valförrättare har emellertid olika former av röstning med hjälp av bud införts. Väljaren skall själv avgöra vilken valsedel som han vill lägga i valkuvertet, men sedan skall i vissa fall valkuvertet med dess innehåll kunna frambäras till röstmottagaren av någon annan som tillhör någon av de i vallagen angivna personkretsarna. Det är ingen tvekan om att budröstningen i stort sett haft de effekter som varit avsedda. Fler medborgare har fått möjlighet att avge sina röster i valen, vilket från demokratisk synpunkt givetvis är mycket tillfredsställande. Medborgare skall inte genom hinder som de själva inte kan råda över berövas sin rösträtt. Samtidigt är det också från demokratisk synpunkt mycket viktigt att röstavlämningsbestämmelserna är så utformade att de inte inbjuder till eller möjliggör otillbörliga påtryckningar eller valfusk. Det är inte heller tillfredsställande om bestämmelserna är så oklara att det blir svårt för röstmottagarna att tillämpa dem på ett enhetligt och säkert sätt. Det försvårar själva valförrättningen och det är av principiella skäl olyckligt om praxis varierar mellan olika röstmottagare vad gäller om budröstning i konkreta fall skall godtas eller ej. Till detta kommer att tvister om valförrättarnas beslut kan leda till överklaganden och i vissa fall omval. För de myndigheter, i sista hand valprövningsnämnden, som har att ta ställning till besvär över valen, kan det dessutom vara utomordentligt svårt att i efterhand skapa full klarhet i de fall som har lett till besvär. I stort sett har budröstningen fungerat tillfredsställande även ur tillämpningsoch rättssäkerhetssynpunkt. Meni ett avseende har det i en rad fall uppkommit bekymmer av olika slag —- från rena överträdelser av bestämmelserna, vilket i vissa fall lett till polisutredning och åtal, till överklaganden där de klagande ansett att valförrättarna gjort fel. Det gäller budröstning genom vårdare. Begreppet vårdare är inte alls definierat i vallagen. Inte heller i förarbetena till lagstiftningen ges någon mera stringent ledning för hur begreppet skall tolkas. Vi från centern har tagit upp dessa frågor i en motion. De krav vi ställer i motionen är i huvudsak två. Vi är väl medvetna om att det för att komma till rätta med direkta överträdelser av vallagstiftningen inte hjälper med enbart lagändringar. Här krävs det skärpt uppmärksamhet från alla inblandades sida. Försök till otillbörlig påverkan får inte accepteras eller gå opåtalda förbi. Förhoppningsvis skall de åtal och fällande domar som kom i anledning av förseelser vid det senaste valet medverka till en uppstramning härvidlag. Men en mera energisk information inför valen behövs också från de ansvariga myndigheternas sida. Därmed bör det bättre kunna inpräntas hos de agerande vilka regler som gäller för budröstning och att vad det är fråga om är just att gå bud och inte att försöka utnyttja vårdarställningen för att pressa fram röster till det egna partiet. Valet av parti skall alltid vara den enskilde individens eget val. Kravet på en bättre information i de avseenden som här berörts är ett av de krav som vi framför i vår motion. Det kravet har vi fått ganska väl tillgodosett genom utskottets skrivning, och det tycker vi givetvis är bra. Det är bara att förvänta sig att de myndigheter det här gäller kommer att rätta sig efter vad utskottet här uttalar. Men därmed undanröjer man inte den tveksamhet som kan uppstå inför valförrättarna om den som kommer och påstå sig vara vårdare skall anses berättigad att gå med bud eller ej. Det är också svårt att se hur det med den nuvarande lagstiftningen skall kunna bli någon i alla avseenden välgrundad prövning av detta. För att röstmottagare och valförrättare skall få en bättre vägledning krävs det enligt vår mening en definition av begreppet vårdare i själva vallagen. Detta är det andra krav som vi för fram i motionen. Det är således fråga om en precisering av vårdnadsbegreppet i valsammanhang. Det innebär inte att de som verkligen står i ett vårdnadsförhållande skall hindras att utnyttja bud vid valförrättningen. Men det innebär att man inte på allehanda lösa grunder skall kunna ange ett vårdnadsförhållande som skäl för att ta hand om och avge andras röster. I den meningen är det fråga om en uppstramning av vårdnadsbegreppet. Det har aldrig varit meningen att vem som helst med angivande att vederbörande anser sig vara vårdare skall kunna samla ihop ett antal röster. Om vårdarbegreppet tillåts att flyta ut hur som helst, innebär detta en allvarlig uttunning av det som ändå måste vara det primära, nämligen det personliga röstavgivandet. Det medför också uppenbara risker för en otillbörlig påverkan vad gäller själva partivalet. Men för denna del av vår motion har vi inte fått gehör från socialdemokrater och vpk-are i utskottet. Man kan bara spekulera över anledningen. Eftersom den socialistiska sidan inte har velat vara med på den sanerande och preciserande uppstramning som vi föreslagit, har vi tvingats att reservera oss. Det har blivit en gemensam reservation från oppositionen. Jag vill, fru talman, med den motivering som finns i motionen och reservationen och med hänvisning till vad jag här har sagt yrka bifall till reservation nr 1 och i övrigt till utskottets förslag.

Fru talman! I en demokrati är det oundgängligen nödvändigt att alla som vill utöva sin rösträtt också skall ha möjlighet att göra detta. Den stora strömmen av väljare kan utnyttja rösträtten genom att rösta i vallokal eller på posten. Vissa grupper, som inte har möjlighet att delta i valet på det viset, måste utnyttja budröstning. När den enskilde inte själv kan följa hela valproceduren och ta ansvar för den, måste stora krav ställas för att skydda valhemligheten och för att garantera att den enskildes egen uppfattning verkligen blir tillgodosedd. Budröstningen måste därför ägnas stor uppmärksamhet. Det är känt att felaktigheter förekommit. Val har fått göras om. Rättsliga efterspel har förekommit. Även vid det senaste valet ägde det rum överklagningar som hade samband med budröstningen. Konstitutionsutskottet borde enhälligt ha kunnat ställa sig bakom dessa yrkanden, vilka, som jag ser det, innebär en avsevärt mer tryggad handläggning och en förbättring av nuvarande regler. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1. För genomförandet av de allmänna valen är det givetvis oundgängligen nödvändigt att tillräckliga resurser ställs till förfogande. Det gäller både möjligheten att tidsmässigt kunna utöva sin rösträtt och att valsedlar och valkuvert finns i tillräckligt antal. Utvecklingen av poströstning har gått mycket långt. I en stor del av vallokalerna är det ända upp till 50 90 av de röstande som röstar före valdagen. Detta faktum är värt att studera av många skäl. Antalet röstsedlar med enbart partibeteckning blir allt fler, under det att de röstsedlar som också tar upp namn på individer blir färre. Även detta är värt att observera, även om det inte hör till valkostnaderna. Valdistrikten skall inte vara större än att medborgarna utan alltför stor väntan skall kunna lämna sin röst. Nu har det emellertid på många håll blivit på det viset att valförrättarna får sitta och vänta på väljare, under det att tiden för själva sammanräkningen blir mycket hektisk. Antalet poströstande på själva valdagen är numera mycket lågt. Det är självklart att den som på valdagen skall resa bort från orten passar på att rösta före resan. Behövs poströstningen på valsöndagen? Den kostar mycket pengar. Utvecklingen har gått så snabbt att organisationen inte har hängt med. Det behövs en översyn. 600 milj. valsedlar är mycket. Behövs det så många? Den här tryckningen av valsedlar kan kanske dessutom ses som ett hån mot de partier som deltar i riksdagsvalet men som får stå för sina kostnader själva. Sammantaget visar detta att det finns behov av en översyn, och jag yrkar bifall till reservation 2.

Fru talman! I konstitutionsutskottets betänkande nr 11 innevarande riksmöte, som vi nu behandlar, tar man upp — som det heter — vissa valfrågor m.m. Under denna rubricering ryms besvarandet av vpk:s partimotion I motionen hemställs för det första att riksdagen hos regeringen skall begära förslag om ett valsystem med fasta valkretsmandat och utjämningsmandat utan spärregel vid val av kommunfullmäktige i valkretsindelad kommun. För det andra yrkas att riksdagen hos regeringen begär förslag om Vad först beträffar val till kommunfullmäktige så finns det mycket som talar för att vi bör ha likartade regler vid alla kommunala val i första hand och att reglerna för dessa i sin tur så långt möjligt bör vara likartade de regler som gäller vid val till riksdagen. Det behöver inte innebära att valordningarna skall se ut som i dag. Från vpk har vi i dessa frågor en konsekvent linje. Vi har i många år krävt slopande av 4 o-spärren vid val till riksdagen. Vi har föreslagit att invandrare också skall få rösträtt i riksdagsval i likhet med vad de har i de kommunala valen. Nu föreslår vi att 3 Zo-spärren vid landstingsval slopas. Vi föreslår dessutom att utjämningsmandat införs vid val till kommunfullmäktige i kommuner där det förekommer mer än en valkrets. Så över till våra motiveringar för dessa våra ståndpunkter. Man kan tänka sig två principiellt olika sätt att se på valsystemet. Det ena synsättet utgår från kravet att ett val skall ge ett kraftigt utslag och en klar majoritet bland de valda ledamöterna. Med det synsättet blir det mest konsekventa valsättet enmansvalkretsar med majoritetsval. Då får man detta klara utslag, och alla minoriteter utestängs effektivt. Systemet leder till att det kan förekomma bara två någorlunda jämnstora partier som tävlar om majoriteten. De politiska nyanserna får då försöka komma till uttryck inom de stora partierna, eftersom mindre partier blir chanslösa. Någon märkbar opinion finns knappast i Sverige för ett sådant valsystem. Den andra principiella linjen i fråga om valsystem är det proportionella. Det är det system vi sedan många år har här i landet. Det är svårt att ändra valsystem, och det är ännu svårare om man eftersträvar näst intill koncensus bakom varje beslut om ändring, som man har gjort i Sverige. Den stora förändringen var ju enkammarreformen, som tillämpades första gången i 1970 års riksdagsval. Den reformen gav nästan helt proportionell rättvisa åt varje parti som uppnådde 4 96 av väljarna i hela landet. Den tendensen till proportionell rättvisa, från viss nivå, har i viss mån följts upp i de kommunala valen, men ännu inte till fyllest. Därför våra motionskrav. Vi menar att starka lokala opinioner kan utestängas både av 3 Jo-spärren vid landstingsval och av valkretsindelningen vid kommunfullmäktigeval. Jag kan nämna som exempel att vpk i Örebro kommun för något år sedan hade landstingsmandat men inte kommunfullmäktigemandat, och det sammanhängde just med dessa effekter. Nu har vi bägge delarna, men det är en annan sak. Det är vår uppfattning att det är en styrka för demokratin att sådana lokala opinioner också kan komma till uttryck i kommunala mandat. Att spärra ut opinioner med valsystemets hjälp anser vi inte vara lämpligt. De redan etablerade partierna måste se till att försvara sina positioner genom den politik de för och inte söka skydd bakom en valteknisk försvarsmur. Utskottets svar på våra motionskrav är mycket kortfattade. Det rör sig bara om några rader i betänkandet. Svaret på yrkandet om bättre proportionalitet vid kommunfullmäktigeval kan dock tolkas positivt. Man hänvisar till ett tidigare riksdagsuttalande med samma innebörd och till att demokratiberedningen inom kort skall framlägga förslag i frågan. Vad beträffar utsikterna till slopande av 3 Zo-spärren vid landstingsval ter sig utsikterna sämre. Det är bara att beklaga. Bl. a. för att markera det sistnämnda kravet har en reservation fogats till utskottets betänkande för bifall till våra motionskrav. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationen nr 3 till konstitutionsutskottets betänkande nr 11, där Nils Berndtson är reservant.

Fru talman! Reservation 1 i konstitutionsutskottets betänkande nr 11 gäller frågan om röstning genom ombud. Reservanterna vill genom komplettering av vallagen, 11 kap. 3 § åstadkomma en skärpning av lagen. Vid en ytlig genomläsning av betänkandet kan man förledas tro att det råder stora meningsskiljaktigheter mellan utskottsmajoriteten och reservanterna. Så är emellertid inte fallet. En noggrann studie av betänkandet visar att det finns många gemensamma nämnare men att vi trots detta kommer fram till något olika slutsatser. Vi är t.ex. sams om att budröstning är ett viktigt komplement till den personliga röstavgivningen och att otillbörlig påverkan vid röstning måste förhindras. Enigheten gäller också att röstmottagarna vid budröstning så långt det nu är möjligt tillämpar samma praxis. Reglerna för budröstning har tidigare behandlats i riksdagen med anledning av att det i valet 1979 förekom händelser som ledde till rättegångar och omval i en kommun. Frågan om budröstning kom därför att övervägas inom 1978 års vallagskommitté. Kommittén kom slutligen fram till att inte föreslå någon skärpning av reglerna. Man menade, precis som Bertil Fiskesjö anförde, att publiciteten kring aktuella fall leder till skärpt uppmärksamhet och kontroll. I propositionen, 1980/81:170, anslöt sig departementschefen till kommitténs bedömning. Vi kan därför konstatera att både kommittén och departementschefen åtminstone hittills har fått rätt i sina bedömningar. Med hänvisning till vallagskommitténs företagna prövning och riksdagens ställningstagande 1981 vill utskottet inte nu förorda någon ny översyn eller ändring av gällande bestämmelser vid budröstning. Det finns enligt utskottets uppfattning anledning att avvakta effekterna av en förbättrad information. Jag yrkar därför, fru talman, avslag på reservation 1 i detta konstitutionsutskottets betänkande. Reservation 2 av Lars Ernestam behandlar frågan om besparingar i samband med val. Det skall åstadkommas genom större valdistrikt, färre valsedlar och färre valkuvert. De bestämmelser som gäller för valdistriktens storlek var på sin tid föremål för ingående prövning. Ett valdistrikt bör inte vara alltför stort. Det kommer bara att försena röstsammanräkningen. Valdistriktet skall också vara lagom stort av det skälet att det inte skall uppstå köer vid röstningen. Vidare bör de röstande inte ha alltför långt till vallokalen. Ett valdistrikt får inte heller omfatta så få väljare att valhemligheten röjs. Av bl.a. nämnda orsaker gäller bestämmelsen att endast om särskilda skäl föranleder det får valdistrikt omfatta mer än 1 800 eller mindre än 300 röstberättigade. Enligt vallagen bör ett valdistrikt omfatta 1 200 1 500 röstberättigade. Så sent som förra året beslöt riksdagen avslå förslag om att i besparingssyfte låta valdisrikten bli större och att begränsa tillgången på valsedlar och valkuvert. Det är dessutom ytterst tveksamt om de föreslagna åtgärderna leder till några som helst besparingar. Utskottet har inte funnit anledning att nu ändra mening i den här frågan. Herr talman! Jag yrkar avslag på reservation 2 i konstitutionsutskottets betänkande. I reservation 3 behandlas frågorna om proportionalitet vid kommunalval och slopande av spärr vid landstingsval. Den förstnämnda frågan ingår, som Per Israelsson nämnde, i direktiven för 1983 års demokratiutredning. Enligt uppgift kommer man att ganska snart redovisa sina synpunkter i frågan. Vpk har genom åren i stort sett varit ensamt om att vilja avskaffa spärreglerna vid riksdagsoch landstingsvalen. Förslag om slopande av spärr vid val till landsting avslogs av riksdagen senast vid 1982/83 års riksmöte. I föreliggande frågor har riksdagspartierna vinnlagt sig om att skapa regler som det råder största möjliga enighet kring. Röstsiffrorna i riksdagen genom åren visar också att enigheten om spärreglerna är mycket stor. Herr talman! Jag yrkar avslag på reservation 3 och bifall till konstitutionsutskottets hemställan.

Herr talman! Det är helt riktigt som Kurt Ove Johansson framhöll, att meningsskiljaktigheterna i dessa frågor inte är så stora i utskottet. Det råder enighet om att budröstningen är värdefull och enighet om att det skall gå korrekt till när den används. Det tycker jag är mycket bra. Men det kvarstår ett problem, nämligen att begreppet vårdare tolkas så olika på skilda håll. Det är en svårighet som valförrättarna har att jobba med vid varje val. För den skull tycker jag att det borde ligga i allas intresse att hjälpa till att ge lagstiftningen en stringens som gör att tveksamheten inte blir så stor som bl.a. överklaganden av val har visat att den är. Vi har i centermotionen försökt oss på en definition av begreppet vårdare i själva vallagen, och vi har lagt fram ett konkret förslag till lagändring. Under utskottsbehandlingen har det inte riktats någon kritik mot lagförslaget som sådant. Om ändringsförslag hade lagts fram i utskottet, hade vi naturligtvis varit beredda att diskutera dessa och gått med på ändringar i vårt förslag om det framkommit goda skäl för det. Men sådana förslag har inte framförts. Nu står begreppet vårdare fortfarande helt naket utan någon definition i vallagen. lagförslag: Hur skall, enligt hans mening, begreppet vårdare tolkas? Vad är ett vårdnadsförhållande i vallagens mening? Jag tror att det skulle vara bra för rättstillämpningen om han som talesman för den majoritet i utskottet som vill ha kvar bestämmelsen i dess nuvarande lydelse svarade på den frågan, eftersom denna lydelse har visat sig ge problem.

Herr talman! När Kurt Ove Johansson säger att det finns gemensamma ståndpunkter eller att vi åtminstone ligger nära varandra i denna fråga, så är det nog riktigt. Men mot bakgrund av detta vill jag till Kurt Ove Johansson ställa frågan: Vad är det för fel i att vi får denna definition av begreppet vårdare, vilket tas upp i motionen? Vi borde väl med hänsyn till behovet av klarlägganden ändå på allvar ta tag i de här frågorna. Vid varje val, Kurt Ove Johansson, förekommer det diskussioner kring dessa frågor, och vid varje val är det också fråga om överklaganden. Beträffande valdistriktens storlek vill jag klart deklarera att jag inte på något sätt menar att valdistrikten skall ändras så att valförrättningen som sådan försvåras. Vi har valdistrikt i glesbygd, och vi har andra valdistrikt som måste vara oförändrade. Jag kan ta ett exempel från min hemkommun. I ett bostadsområde där har man fått dela upp i flera valdistrikt. Man röstar på samma ställe i samma skola men i olika lokaler. Nu när poströstningen har blivit så omfattande kan valförrättarna på dagen gå in till varandra och dricka kaffe och ha det bekvämt — några måste ju vara kvar i vallokalen enligt lagens bestämmelser. Men när vallokalen har stängts och röstsammanräkningen skall påbörjas får man det mycket hektiskt. Skall man ändå inte försöka följa med utvecklingen och se åt vilket håll det drar, och på det sättet flexibelt anpassa organisationen till de förhållanden som gäller för dagen?

Herr talman! För det första hoppas jag, Kurt Ove Johansson, att den här beredningen som skall se över valfrågorna när det gäller kommunfullmäktigeval verkligen kommer med ett positivt förslag, som ger en bättre rättvisa än det nuvarande systemet. För det andra håller vi för vår del fast vid att man bör ta bort 3-procentsspärren vid val till landsting. Jag har förståelse för att de större partierna av egenintresse inte vill gå med på detta. Om mindre partier tränger sig in i landstingen kan de större partierna riskera att förlora mandat som de annars skulle få behålla — inte på grund av antalet väljare utan på grund av de valtekniska regler som gäller. Som jag sade tidigare tycker jag att de stora partierna skall försvara sina intressen med en bra politik och inte med valtekniska regler. Det tycker jag bäst överensstämmer med den representativa demokratin.